Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var ett svar även om det inte i någon del var svar på de frågor som jag ställde. Min fråga var: Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att Turkiet, med en lagstiftning som i exemplet ovan, ska kunna bli medlemmar i EU? Något svar på den frågan fick jag inte. Svaret är en snygg redovisning av vilka regler som gäller för medlemsstater inom EU samt att regeringen är engagerad i frågorna. Regeringen menar vidare att just uppnå medlemskapet i EU ska avhjälpa de brister i mänskliga rättigheter som finns i landet. Så enkelt är det väl inte riktigt. Jag tackar också för berömmet för att man välkomnar Turkiet. Jag tror dessutom att hela den här kammaren faktiskt har välkomnat Turkiet, så i det sammanhanget kan vi båda två vara ganska stolta över att vi har den enighet som vi har i Sveriges riksdag. Tidningen som Kaos GL ger ut är en seriös tidning som handlar om HBT-personer för HBT-personer. När tidningen valde att i sitt nummer ta upp frågan om relationen mellan pornografi och homosexualitet beslutade riksåklagaren att beslagta hela upplagan. Det är såvitt jag har fått information om inga anstötliga bilder eller erotiska berättelser utan en redovisning av pornografi bland homosexuella. Detta fick landets riksåklagare att beslagta upplagan samt att ställa redaktören inför rätta enligt landets morallagar. Det är väl just morallagarna som är det stora problemet. Redaktören Umut Guner har dessutom hotats med ett längre fängelsestraff, men tack och lov har domstolen skjutit upp rättegången till i slutet av februari. Landets högsta domstol har prövat frågan om att beslagta hela upplagan av tidningen och funnit det i överensstämmelse med landets lagar, så det är inte i detta fall som det har varit i många andra fall att det har varit poliser som har handlat utan att ha grund i lagen. Detta är prövat enligt den högsta domstolen. Herr talman! När då Sveriges regering får en fråga om vad man vill göra är svaret: Låt medlemsförhandlingarna fortsätta, så löser sig allt. Jag skulle hålla med statsrådet om medlemsförhandlingarna var i sitt inledande skede. Men nu är det så att förhandlingarna är ganska långt framskridna, även om mycket återstår att göra. Partikamrater till statsrådet ställde liknande frågor under förra mandatperioden. När man svarade på det här sättet var de väldigt upprörda över just den lamhet som regeringen visade. Till skillnad från den förra regeringen har den här regeringen gått ut och haft en väldigt hög svansföring i just EU-frågor. Man ska alltid uttala sig, och man ska alltid vidta åtgärder. Nu talar Sverige och Europa lyssnar, har man sagt i någon artikel. Det här hänger inte ihop, Cecilia Malmström. HBT-rörelsen i Turkiet är fortfarande svag och vilar på en bräcklig grund. I Sverige har vi kanske världens starkaste HBT-rörelse tack vare ett målinriktat och klokt samarbete, inte minst mellan olika politiska partier. Nu är det dags för det europeiska arbetet. Återigen: Vad är statsrådet beredd att göra? Tänker statsrådet ta upp frågan med sin kollega från Turkiet nästa gång ni träffas?
Herr talman! Börje Vestlund, det är väldigt bra att vi för den här diskussionen. Det är en oerhört angelägen fråga, och det är bra att jag får möjlighet att utveckla det första inledande svaret. Jag kommer precis från Turkiet. Jag kom hem därifrån i natt och har haft möjlighet att diskutera många olika frågor. I Börje Vestlunds fråga är det flera frågor som nämns, den beryktade § 301 till exempel. Det har varit roligt att kunna berätta om det för de turkiska politikerna och också få det bekräftat att de uppskattar det svenska stödet för medlemskap. Jag har också varit mycket noga med att betona att det inkluderar hela riksdagen, att det inte är partipolitiskt skiljande, men att vi också ser stora problem när det gäller mänskliga rättigheter, diskriminering, frågor som rör yttrandefrihet, och så vidare. I och med att vi ses som ett land som står bakom Turkiet har vi också möjlighet att tydligt framföra våra krav, vilket jag också har gjort till parlamentariker, ministrar och i medierna. Det är, precis som Börje Vestlund säger, sedlighetslagen som är tillämpbar i det här fallet, inte en lag om yttrandefrihet. Man har sett tidigare exempel på det när det har rört HBT-frågor. Homosexualitet är ju inte förbjudet i Turkiet, även om vi båda två vet att HBT-personer lever under svåra villkor, trakasseras och har det tufft på många olika sätt. Det finns ingen antidiskrimineringslag. Man försökte få till stånd en sådan, men det blev inte så. Det har varit tidigare fall när man har hänvisat till sedlighetslagen i HBT-relaterade frågor. Ibland har domstolen frikänt, och ibland har det blivit tvärtom. Det är väldigt svårt, för brott mot sedlighet definieras inte i någon lagtext. Det är det som gör det så svårt att kunna kritisera. Det vi framför hela tiden är just inom ramen för medlemskapsförhandlingarna, där Sverige är engagerat. De är faktiskt i ett inledande skede, skulle jag vilja säga. Man har inte avslutat eller påbörjat något, bara ett enda kapitel. Så man kan föra fram att det måste till stånd mycket bättre skydd för mänskliga rättigheter, för minoriteter av olika slag, både sexuella minoriteter, etniska, religiösa, och så vidare, vilket vi har föreslagit. Via konsulatet och det svenska program, som finansieras bland annat av Sida, som finns i Istanbul har vi gett stöd bland annat till RFSL - jag tror 340 000 - för ett projekt där man samarbetar med tidningen och föreningen Kaos GL som Börje Vestlund nämner. Det har kommit in flera ansökningar från andra organisationer som håller på och beredas just nu. Så vi ser detta som en viktig möjlighet att stötta HBT-personers möjlighet att agera där och samtidigt trycka på för att förbättringar generellt ska ske. Vi är faktiskt engagerade och försöker påverka på det sätt som det går.
Herr talman! Jag uppskattar naturligtvis regeringens resor till Turkiet. Jag tycker också att det är bra att vi har goda relationer mellan Turkiet och Sverige. Vi har ett högt anseende hos alla dessa minoritetsgrupper och också hos de flesta turkiska politiker. Allt detta är naturligtvis riktigt och viktigt. Jag tycker dock att det finns ett problem när det händer sådana här saker, att man beslagtar en hel upplaga av en tidning och hotar en av redaktörerna med fängelsestraff. I det här fallet har man skjutit upp rättegången, förhoppningsvis därför att man känner ett tryck. Det är dock ingen som är säker på att man känner detta tryck, utan det är bara en from förhoppning - kan vi tycka. Hela tiden hejar vi på de små stegen och tycker att de är bra, men problemet är, Cecilia Malmström, att detta fortsätter att hända hela tiden. Till exempel finns det grupper i Turkiet som vill stämma Svenska Akademien för att man utsett fel vinnare av litteraturpriset. Enbart sådana saker borde få Sverige att ta upp de här bitarna i samtalen mellan den svenska och den turkiska regeringen. Nu har vi detta exempel med Kaos GL, men det finns också exempel som gäller andra minoritetsgrupper. Att man har varit i Turkiet är jättebra, men kommer Cecilia Malmström att ta upp denna fråga med sin ministerkollega nästa gång hon träffar honom - eller kanske henne, förresten?
Herr talman! Det finns bara en kvinnlig minister i Turkiet. Jag var som sagt precis i Turkiet, Börje Vestlund, och träffade politiker i Ankara. Precis som du beskriver är det en väldigt känslig situation. Vi hade ju det fruktansvärda mordet på en armenisk författare för en vecka sedan som gjort att hela det turkiska samhället diskuterar de här frågorna, vilket i sig är en positiv utveckling. Det finns väldigt många positiva, demokratiska, proeuropeiska krafter. Men det finns också andra krafter, och dessa står emot varandra. Man har nu två val, presidentval och parlamentsval, vilket gör att frågan är otroligt känslig. Därtill har man en lagstiftning som är väldigt tvetydig när det gäller sedlighet och det som Börje Vestlund nämner i sin interpellation: förolämpning mot turkiskheten. Detta definieras inte, vilket gör att man väldigt mycket är beroende av enskilda domare, särskilt ute på landsbygden. Detta är någonting som har blivit bättre, men det sker fortfarande bakslag. Jag kan försäkra Börje Vestlund att jag var väldigt tydlig med att både den svenska regeringen och EU:s samlade länder anser att artikel 301 måste reformeras eller helst avskaffas. Den är inte förenlig med det vi tycker är grundläggande mänskliga rättigheter, och den är absolut inte förenlig med ett medlemskap. Detta är saker som går fram i samtalen med våra turkiska kolleger. Som jag sade vet de att vi vill att de ska bli medlemmar men att det finns mycket att göra. Kanske är det ibland också mer konstruktivt och går fram bättre när vänner framför denna mycket tydliga kritik. Det finns otroliga problem, men jag vill ändå påstå att det på det stora hela går framåt. När det gäller kraven på skydd mot diskriminering för olika typer av minoriteter, sexuella och andra, finns det dock mycket att göra. Vi kommer att fortsätta att driva detta och gör det gärna tillsammans. Som Börje Vestlund säger är ju detta en fråga där Sverige traditionellt har hållit fanan högt. Jag har personligen engagerat mig mycket i de här frågorna i olika länder. Jag ser det egentligen inte som någon partiskiljande fråga, utan detta är viktiga principer som vi alla står bakom.
Herr talman! Jag håller med Cecilia Malmström om att detta inte är någon partiskiljande fråga i den meningen. Problemet med just detta är att det är så viktigt att ta upp varje enskilt fall, att agera när något sker, att säga till andra länders regeringar: Nu gör ni fel och det kan vi inte acceptera, i synnerhet inte om ni ska bli medlemmar i EU. Vi gör ju på detta sätt när man begår brott mot de mänskliga rättigheterna i andra länder. Där har svenska utrikesministrar i årtionden - vi får väl nöja oss med årtionden i det här sammanhanget - talat om att vi inte accepterar ett sådant beteende, att det inte ligger inom ramen för det förhållande vi ska ha mellan Sverige och ett annat land. I det här fallet kan Cecilia Malmström också peka på EU-perspektivet och säga att EU inte accepterar det här. Därför är jag fortfarande lite förvånad över svaret. Jag ställer om frågan så här: Har Cecilia Malmström tagit upp situationen när det gäller Kaos GL med den turkiska regeringen?
Herr talman! Just denna fråga har jag inte tagit upp. Jag har tagit upp situationen generellt för minoriteter. Vi har naturligtvis informerat ambassaden och konsulatet om den specifika frågan om Kaos GL och den rättegång som ska hållas den 28 februari. Vi har också talat med olika NGO:er som dels jobbar med mänskliga rättigheter generellt, dels försöker skydda och stötta HBT-personer. Frågan har alltså diskuterats den här veckan. Jag har inte rest det specifika fallet med ministern, men jag har rest frågan generellt. Också den bredare fråga om artikel 301 som speglades i interpellationen har jag rest vid ett dussintal tillfällen de här två och ett halvt dygnen.